Fru talman! Kent Ekeroth har frågat mig hur jag ser på att ett land som Saudiarabien finansierar moskéer och skolor i Sverige samt om jag är beredd att likt den norska regeringen agera på ett sätt så att bidrag från Saudiarabien till exempelvis moskéer och skolor i framtiden motverkas. Det finns i dag inget hinder mot att föra in pengar till Sverige för lagliga ändamål. Kontroll av överföringar görs enligt sedvanliga regler för pengatransaktioner. Alltså har jag inte några synpunkter på detta så länge det förs inom ramen för svensk lagstiftning. I Sverige råder religionsfrihet, och det finns säkert andra länder som har kontakter med olika samfund i Sverige. Som Kent Ekeroth känner till är religionsfriheten och föreningsfriheten grundlagsfäst genom bestämmelserna i 2 kap. regeringsformen. Varje medborgare har rätt att utöva sin egen religion, antingen ensam eller tillsammans med andra, och att anordna offentliga gudstjänster. Nämnden för statligt stöd till trossamfund har till uppgift att pröva frågor om statsbidrag enligt lagen om stöd till trossamfund och förordningen om statsbidrag till trossamfund. Målet för det statliga stödet till trossamfund är att bidra till att skapa förutsättningar för trossamfunden att bedriva en aktiv och långsiktigt inriktad religiös verksamhet i form av gudstjänst, själavård, undervisning och omsorg. Stöd till trossamfund kan lämnas som statsbidrag eller avgiftshjälp, det vill säga statlig hjälp med avgifter till registrerat trossamfund. Statsbidraget är uppdelat i tre bidragsformer - organisationsbidrag, verksamhetsbidrag och projektbidrag. Jag tror att en framgångsrik integration bygger på att ge människor som invandrar till Sverige möjligheten att finna en trygghet här genom sin kultur och religion, utan att detta ständigt ifrågasätts. Religiösa gudstjänstlokaler, som till exempel moskéer och kyrkor, har en viktig roll som trygghetsbärare och samlingsplats. Många samfund har dock inte råd med egna gudstjänstlokaler som passar deras behov. Detta gäller särskilt församlingar som naturligt inte har etablerade lokaler att söka sig till i Sverige. Regeringen har under sin mandatperiod satsat på en fördjupad dialog och en samverkan med ett brett spektrum av aktörer i samhället i syfte att stärka respekten för demokratin och de grundläggande mänskliga rättigheterna. Vi kommer att behöva det civila samhällets engagemang, kunskap och kreativitet för att möta framtidens utmaningar. Som minister för trossamfund är jag övertygad om att trossamfunden är en betydelsefull del av det civila samhället.
Fru talman! Stefan Attefall verkar missa poängen. Att det inte finns ett formellt lagligt hinder att föra in pengar i landet hindrar inte regeringen från att, liksom sina norska kolleger, avstå från att svara på sådana förfrågningar och därmed se till att den sortens finansiering uteblir. Saudiarabien kräver enligt uppgift nämligen ett aktivt godkännande för att man ska investera i skolor eller moskéer i ett land. När faktum är att vi kan hindra en sådan finansiering, varför då inte göra det? Ser regeringen inget problem med spridandet av sådana åsikter? Är det verkligen rimligt att acceptera investeringar från Saudiarabien gällande byggandet av moskéer, med tanke på den muslimska ideologins totala närvaro och den närmast totala brist på fri och rättigheter som råder där, inte minst för kvinnor? Att Saudiarabien har valt att inte tillåta kyrkor i sitt land är en sak. Men de bör knappast förvänta sig att moskéer finansierade med saudiarabiska pengar ska få byggas här, och Sverige bör ha ryggrad nog att motsätta sig detta. Det är en typ av krav som är helt och hållet rimligt. Dessutom borde vi aldrig acceptera finansiering och därmed inflytande från denna sorts länder. Wahhabismen är den grund som islamiseringsprocessen i stort baseras på runt om i världen i dag. Regeringen har med sitt totalt okritiska oförhållningssätt motverkat bekämpandet av extremism genom att inte i tillräcklig utsträckning granska och ta avstånd från finansiering från Saudiarabien genom moskéer och skolor. Detta ligger inte i linje med den politik som man säger sig föra. Att i svepande ordalag hänvisa till religionsfrihet är ett mycket tunt argument som egentligen inte har något juridiskt stöd i vare sig internationell eller svensk rätt. Religionsfrihet innebär inte frihet att göra vad man vill eller bygga vad man vill. Den innebär inte heller att en stat ska behöva acceptera att religiösa center sponsras av totalitära teokratiska regimer. Det är synd att jag behöver påtala detta över huvud taget. Att moskéer och för den delen muslimska friskolor sprider antisvenska, antivästliga, antidemokratiska och kvinnofientliga värderingar är inte heller någon nyhet. Channel 4 i England har i två reportage, det senaste om muslimska skolor, visat exakt hur det kan se ut, och det är ingen vacker bild. I Sverige har vi Stockholms moské, som hade Yusuf al-Qaradawi som talare, en galning som bland annat hyllat Förintelsen men tyvärr utgör islams mittfåra. Vi har de berömda ljudbanden från samma moské. Daniel Alata, en miljöpartist, har själv skrivit om sina erfarenheter från Stockholms moské och återigen bekräftat denna bild. Utöver det har vi en viss nyinvald riksdagsman, tillika rektor för en muslimsk friskola, som i tv tydligt visar att han över huvud taget inte delar svenska eller västerländska värderingar, inte minst gällande kvinnor, och skolan lär bedrivas därefter. Notera även att Europakonventionen, där religionsfriheten står angiven, även täcker tankefrihet och samvetsfrihet. Den skyddar alltså först och främst din rätt att ha en åsikt, tanke eller tro, och den är fullt inskränkbar med hänvisning till moral och skydd för andra personers fri och rättigheter. Fru talman! Attefall tror att en framgångsrik integration bygger på att, som han själv säger, utan ifrågasättande låta dem som invandrar sprida och bejaka sin kultur och religion. Det låter kanske fint och gulligt, men det är snarast oerhört naivt. Det innebär spridandet av värderingar som jag redan beskrivit, och det bör inte ligga i regeringens eller för den delen Sveriges intresse, speciellt inte om det finansieras av Saudiarabien eller dylika. Underlåter regeringen och statsrådet att agera medverkar de bara till den islamiseringsprocess vi ser i dag och därmed även till uppbyggnaden av parallella muslimska samhällen.
Fru talman! Jag ber er notera att förfrågan till Sverige kom 2005. Det var alltså under den socialdemokratiska regeringen, vilket är intressant i sammanhanget. Det är också intressant att notera att den fråga som Norge fick och som man inte svarade på var annorlunda ställd än den som den svenska regeringen fick. Vi fick frågan om det fanns några lagliga hinder för ett stöd, och vi måste säga att det i svensk lagstiftning inte finns några sådana. Om man vill bekämpa idéer som man själv inte tror på, vilket metod ska man använda? Ska man bekämpa människor som inte står för religionsfrihet i sitt eget hemland, vilket jag förstår att Kent Ekeroth försöker göra en poäng av, genom att förbjuda människor att utöva sin tro och förhindra religionsfriheten i Sverige? Jag tror inte på en sådan taktik. Jag tror på att man med öppna demokratiska medel, med opinionsbildning och debatt, ska fajtas för sina värderingar och åsikter. Det som bekymrar mig mycket i Sverigedemokraternas och Kent Ekeroths retorik är schabloniseringen. Man drar allting över samma kam, målar upp skräckbilder och försöker framställa alla muslimer som mycket skumma och hemska människor. Låt mig dra en parallell till vad som har hänt i Egypten de senaste dagarna. Det är ett land med 90 procent muslimer. Egypten är en förebild för hela Västeuropa i hur man utför en revolution med demokratiska medel. Med en oerhörd noggrannhet har man med fredliga metoder störtat en envåldshärskare. Man har till och med efter demonstrationerna gått och städat torget ideellt för att göra snyggt efter sig. Denna revolution är ur icke-våldssynpunkt och ur demokratisk synpunkt ett föredöme för inte minst ett Europa som har haft två världskrig, ett Balkankrig och liknande saker. Vad jag försökte säga med detta är: Dra inte alla muslimer över en kam! Gör inte det misstaget, för då kommer vi att skapa ett samhälle med tydliga "vi och de"! Det tror jag inte är vare sig korrekt eller bra. Jag tycker att det är bra att människor kan samlas i olika lokaler. Det är också bra att man tar ansvar för sina lokaler. Personligen tycker jag inte att det är lämpligt om man blir styrd av utländska aktörer, men vi har inga indikationer på att det varit så i det aktuella fall som togs upp i tv-programmet Uppdrag granskning , som interpellanten refererar till. Vi måste också fråga oss, och det är väl en fråga till Sverigedemokraterna och Kent Ekeroth: Vad exakt tycker du att Sveriges regering ska göra? Förbjuda moskébyggen? Förbjuda människor som bor i andra länder att skänka pengar till svenska medborgare? Vilken är din lösning på problemet?
Fru talman! Att frågan kom 2005 ändrar inte frågan som jag ställde till regeringen. Uppenbarligen skulle de inte ha agerat annorlunda i det fallet. Lagliga hinder eller inte - det är fortfarande så att Saudiarabien, om regeringen skulle ha sagt att vi inte ser positivt på finansieringen därifrån, inte skulle ha gjort det heller. Det har de ändå moral nog att inse i dag, och det är också den uppfattning jag fick av det som norrmännen anförde i programmet. Detta har inte med religionsfrihet att göra, som jag var inne på i mitt tidigare anförande. De kan be till vilken gud de vill, precis som alla andra, men religionsfrihet innebär inte rätten att bygga vad man vill eller rätten att göra vad man vill. Det är två helt olika saker. Man ska inte blanda ihop de begreppen. Man ska inte dra alla muslimer över en kam, sade Stefan Attefall. Jag har inte pratat om alla muslimer. Jag pratar om Saudiarabien och den form av islam som tillämpas där. Jag ska ta några exempel. Saudiarabiens utbildningssystem undersöktes. I analysen var det genomgående att skolbarnen fick lära sig att man ska bekämpa kristna och judar och inte vara vänner med dem. Det var en massa av den retorik som man känner igen från moskéer och skolor runt om. Saudi Arabia's Curriculum of Intolerance heter undersökningen, som gjordes av Freedom House. Studenterna blev tillsagda att de inte ska hälsa på, bli kompisar med eller respektera de otrogna. Det sades också att spridning av islam genom jihad var en religiös plikt. Det här var alltså böcker som hade med fem miljoner barn att göra i Saudiarabien och som kom från den saudiarabiska staten. Om de nu har den inställningen till sina egna skolor och de moskéer de finansierar, varför skulle de inte ha den i Sverige? Saudiarabien har spenderat över 70 miljarder dollar sedan 1979 på att sprida sin form av islam runt om i världen. 70 miljarder dollar under en 30-årsperiod är ungefär 16 miljarder kronor varje år. Det här går till moskéer, madrassor, muslimska skolor och så vidare. Har man den här bilden och en vetskap om vad Saudiarabien står för, vad deras skolor står för, vad deras form av islam står för och hur de sprider denna runt om i världen kan man inte vara så naiv och säga att det bara är religionsfrihet, att allting är jättefint och att alla behöver pengar för att ha sina lokaler att be i. Då måste man ha ett kritiskt förhållningssätt till vad det är för tankeströmningar man flyttar in i landet. Har man då en möjlighet att säga nej tack till dessa pengar ser jag inte varför man inte ska ta den. Om man samtidigt säger sig vilja motverka parallella samhällen, segregation och så vidare kan man inte längre stå här och låtsas vara snäll och gullig mot allting och alla med denna vetskap om vad som händer i Saudiarabien och vad de gör med sina pengar. Jag ser inte lika positivt som Stefan Attefall på utvecklingen i Egypten, framför allt inte vad gäller framtiden. Jag tror inte att det kommer att bli så fint och gulligt som alla vill att det ska bli. Muslimska brödraskapet och för den delen sunnimuslimer har en syn som inte skiljer sig jättemycket från den i Saudiarabien, med muslimsk stat och införandet av sharialagar, och det är de facto den starkaste organisationen i Egypten i dag. De kommer att vinna det här. Liknande krafter kommer att vinna i Tunisien, precis som islamistiska krafter har vunnit i nästan alla val som de har deltagit i i Mellanöstern. Titta på Turkiet. Där vann en islamistregering två val i rad. Titta på Hamas. Titta på Libanon. Titta på de områden i Egypten där Muslimska brödraskapet ställde upp, där de vann. Jag delar tyvärr inte din positiva syn på Egypten, men för att återgå till Saudiarabien till exempel är det ganska naivt att tro att den form av sunna som de sprider inte är något som kommer att påverka Sverige om vi finansierar det med deras pengar.
Fru talman! Ursäkta att jag skrattade till, men när Kent Ekeroth börjar jämföra Turkiets valda regering med diktaturen i Saudiarabien och liknande saker har han passerat gränsen för vad som är rim och reson. Försök inte antyda att någon demokratisk politiker i Sverige skulle gilla det saudiarabiska politiska systemet eller utbildningspolitiken. Det är inte det som det handlar om. Det får vara lite sans i den diskussionen! Jag försökte sakligt svara på frågan. Frågan till Sverige, som den socialdemokratiska regeringen svarade på - jag försvarar socialdemokrater här, notera det - var om det fanns några hinder för att skänka pengar. Den svenska regeringen kunde då välja att antingen vara oförskämd och inte svara på frågan eller att svara på den. Det finns inga juridiska hinder. Detta är allt som har gjorts. Min fråga till Kent Ekeroth är: Vad anser Kent Ekeroth att man ska göra, förutom att stå här och spy galla över en massa extrema tendenser vi ser i världen? Det kan vi göra hela kvällen tillsammans. Det finns mycket otäckt i vår värld av totalitära regimer, diktaturer och liknande saker. Det kan vi säkert hjälpas åt att försöka överträffa varandra i, men det är inte detta som är problemet. Problemet är: Vad gör en regering som vill värna religionsfriheten och samtidigt följa internationella regler och svensk lagstiftning? Svara på den frågan! Den kan ju komma igen, och då är det bra att veta vad Kent Ekeroth säger. Man ska också tänka på att den typ av allmosor som man ger från många av de här länderna - det är inte alltid regeringarna som ger pengar, utan det är oftast olika personer, som i och för sig kan stå nära regeringen, som gör det. Följer man de regelverk som finns inom islam när det gäller att ge en allmosa är själva poängen att man inte ska styra och ställa med hur pengarna används. Man ger pengar exempelvis till ett moskébygge, men i själva läran, teologin, betyder det att man inte ska lägga sig i hur den används. Jag tycker personligen att det är problematiskt om svenska samfund, vilken religiös färg de än har, styrs av andra länder eller av utländska intressen. Jag tror på svenska självständiga trossamfund oavsett religiös tro, men jag måste inse att vi som land, om vi ska vara en rättsstat och följa de spelregler som finns, inte har stora möjligheter att ingripa mot just penningtransaktioner. Sedan ska vi med demokratiska medel bekämpa alla totalitära tendenser vi kan se överallt, oavsett om de uppträder med religiösa eller politiska förtecken. Jag tror på den värderingsdebatten. I Sverige måste vi självklart värna om vissa grundläggande värderingar, och det gör vi också. Ta exempelvis den läroplan där inte minst mitt parti har varit drivande för att vi få igenom att skolan ska stå för värderingar som bygger på västerländsk humanism och kristen tradition. Det är en utmärkt plattform att bedriva ett opinionsarbete kring, och det är en grundplåt för det svenska skolväsendets värderingar. Självklart ska vi stå för detta, men vi ska också utifrån den plattformen vara öppna för många människors olika sätt att uttrycka sin tro och övertygelse, men det ska självklart vara inom ramen för svensk lagstiftning och svenska regelverk.
Fru talman! Jag ska svara på frågan som du, Stefan Attefall, ställde. Du vet ju att vi inte vill bygga fler moskéer över huvud taget i det här landet, så det är ett steg på vägen. För den delen vill vi inte ha muslimska friskolor heller, av ovannämnda anledning, för de har en väldigt segregerande effekt och är dessutom inte heller en del av den kristna tradition eller de västerländska värderingar som du nämnde att svenska skolor ska eftersträva. Jag förstår inte hur det går ihop med muslimska friskolor som i likhet med den där skolan som vi nämnde tidigare lär ut väldigt icke-västliga värderingar, eller för den delen moskéer. Det går inte ihop över huvud taget med kristna traditioner eller västerländska värderingar. Vi vill inte ha mer moskéer. I fråga om finansieringen från Saudiarabien är det så att har man möjlighet att säga nej tack så borde man göra det. Sedan borde man också överväga lagmöjligheter för att förhindra finansieringen från framför allt den saudiska staten men även andra aktörer inom Saudiarabien. Som jag precis var inne på innan: Deras eget system i deras eget land och det de bevisligen har gjort de senaste 32 åren - minst - med alla de pengar till alla skolor och moskéer runt om i världen talar sitt tydliga språk.

Det har en segregerande effekt, och då måste man ta sitt ansvar. Då måste man kunna svälja sin stolthet och inse att man kanske inte har gjort rätt. Beslutet 2005 var kanske inte ert, men frågan kvarstår: Om det vore ert, hur skulle ni ha agerat i dag? Jag misstänker att ni skulle ha gjort precis detsamma som sossarna gjorde då.
Fru talman! Kent Ekeroth säger att man ska säga nej till en sådan här fråga om man har möjlighet. Frågan löd: Finns det lagliga hinder? Problemet är bara att juristerna bedömde att det inte fanns någon möjlighet att säga nej. Sådan är den lagstiftning vi har och de internationella överenskommelser vi har ingått. Sedan säger Kent Ekeroth att Sverigedemokraterna inte vill bygga fler moskéer. Det innebär alltså att Kent Ekeroth vill använda politiska medel för att hindra människor som vill bygga en moské. Det är ett intressant uttalande. Samtidigt säger han att han är för religionsfrihet. Men religionsfrihet är ju bland annat att kunna samlas i lokaler! För Kent Ekeroth får det tydligen inte vara fel lokaler. Sedan klagar Kent Ekeroth, med all rätt, på Saudiarabien för att det är en totalitär regim. Vad är då problemet med Saudiarabien? Jo, bland annat att man förhindrar att kristna kyrkor byggs i landet. Det är precis samma metoder som Kent Ekeroth vill använda i Sverige! Samma totalitära metoder som Saudiarabien använder vill han att Sverige ska praktisera. Det är inte religionsfrihet, i varje fall inte för mig som kristdemokrat. Kent Ekeroth säger att vi ska förhindra penningtransaktioner. Hur ska vi göra det? Ska vi värdera hur pengarna används? Ska vi ha granskning av detta? Innebär det att en saudiarabisk finansiär av ett svenskt företag också ska hindras, eller är det bara just i samband med moskéer som man ska förhindra penningtransaktioner? Det är en intressant granskningsapparat som Kent Ekeroth och Sverigedemokraterna tänker bygga upp. Sedan säger Kent Ekeroth något som är fullständig gallimatias i sammanhanget, nämligen att detta inte handlar om religionsfrihet. Det handlar precis om det! Det handlar om att respektera människor som inte tror som jag. Människor som har en annan uppfattning än jag ska också ha rätt att utrycka den. Om Kent Ekeroth inte vet vad religionsfrihet är föreslår jag en grundkurs i ämnet. Jag tror att det kan berika honom en del.